Herr talman! I all korthet vill jag presentera ett enigt betänkande, Tystnadsplikt i riksdagen , KU7, och yrka bifall till förslaget i det. Detta ärende är lite speciellt på det sättet att det är ett initiativ av konstitutionsutskottet självt. År 2015 beslutade konstitutionsutskottet att ge en utredare i uppdrag att genomföra en översyn av riksdagsordningens bestämmelser om tystnadsplikt i ett utskott eller i EU-nämnden. Utredaren skulle också föreslå lagändringar som bedömdes nödvändiga. Utgångspunkten för uppdraget var att den aktuella bestämmelsen skulle anpassas till de arbetsformer som används i utskotten och EU-nämnden. Utredaren skulle också överväga hur den krets som omfattas av bestämmelsen skulle avgränsas. I juni 2016 tog KU del av utredarens förslag genom rapporten Översyn av bestämmelserna om tystnadsplikt i riksdagen . Sedan gick förslaget ut på remiss. Utifrån de synpunkter som kom från remissinstanserna har konstitutionsutskottets kansli arbetat vidare med att ta fram en lagrådsremiss. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Detta hände i november 2017. Detta är ett ganska stort arbete, inte minst för KU:s kansli. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till konstitutionsutskottets kansli för ett gediget och väl genomfört arbete. Vi är många som har insikt om den stora arbetsbörda som kansliet har i denna fråga men också i alla andra frågor som vi hanterar. Det är glädjande att se att det inte går ut över kvaliteten i det som produceras - tack! Det förslag som vi nu har framför oss och som vi ska besluta om innebär en återgång till vad som tidigare har gällt. Samtliga ledamöter och suppleanter i ett utskott eller i EU-nämnden ska omfattas av tystnadsplikt, inte bara de som har närvarat vid ett sammanträde då utskottet eller nämnden beslutat om tystnadsplikt. Motsvarande gäller också i förekommande fall här i kammaren. Tjänstemän, som redan omfattas av tystnadsplikten enligt OSL, föreslås exkluderas. I och med detta hoppas vi att reglerna bättre anpassas till riksdagens arbetsformer. Jag påminner om att det är en återgång till vad som tidigare har gällt.